Fru talman! Olof Lavesson har frågat mig när jag avser att ge klartecken för en ombyggnad av Kungliga Operan. Kungliga Operan är en av våra viktigaste kulturinstitutioner, och som nationalscen för opera och balett ska den vara ledande och stå på högsta nivå när det gäller utveckling, förnyelse, konstnärlig kvalitet samt hantverksskicklighet i ateljéer och verkstäder. Det ställer givetvis stora krav på förutsättningarna för verksamheten att nå sin fulla potential. Lokalerna har avgörande betydelse för Kungliga Operans möjligheter att leva upp till alla delar av sitt uppdrag. Husets utformning och skick har betydelse för tillgängligheten men också för den konstnärliga utvecklingen. Operahuset i Stockholm är sedan länge i behov av renovering. Frågan har blivit alltmer akut, och därför gavs också Statens fastighetsverk i uppdrag att i nära samarbete med Kungliga Operan ta fram en förstudie om en renovering och ombyggnad av operahuset. Den förstudie som överlämnades i maj förra året var gedigen och innehöll glädjande nog beskedet att en omfattande renovering och ombyggnad av operahuset kan göras inom ramen för de 2 miljarder kronor som regeringen har fastställt i uppdraget till Statens fastighetsverk. En så omfattande renovering och ombyggnad som nu planeras är den största som genomförts i en byggnad som ägs av Statens fastighetsverk. Det kräver ett grannlaga grundarbete, och ärendet bereds därför brett inom Regeringskansliet. Min förhoppning är att kunna återkomma i ärendet så snart som möjligt.

Fru talman! Redan 1782 lät Gustav III bygga den första kungliga opera på den plats där dagens operahus nu står. Byggnaden revs drygt hundra år senare och ersattes av Axel Anderbergs pampiga operahus 1898. För snart 120 år sedan hände det i Stockholm som nyligen har skett i såväl Helsingfors som Oslo och Köpenhamn: Staden fick ett nytt operahus. Sedan dess har inte mycket hänt. Verksamheten på Operan har förändrats och utvecklats. Säsongernas omfattning har förändrats. Slitaget har varit omfattande. Publikens förväntningar är annorlunda i dag. Andra krav gäller, tack och lov, vad gäller tillgänglighet och arbetsmiljö. I dag är behoven av en genomgripande renovering och ombyggnad stor. Trots gott löpande underhåll leder ålderstigna system till problem med arbetsmiljön, hög energiförbrukning och störningar för verksamheten. Dessutom är det nödvändigt med inte bara en renovering utan också en utbyggnad. Som ett av få operahus såväl inom som utanför Sverige har Kungliga Operan i dag bara en scen. Repetitionslokaler för orkestern saknas. I stället får man bussa musikerna till och från Gäddviken i Nacka. I andra riktningen går lastbilarna med scenografi och kulisser, eftersom de inte kan förvaras i huset vid Gustav Adolfs torg. Det är en ohållbar situation. I samband med alliansregeringens budgetproposition för 2014 aviserade dåvarande kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth en ombyggnad av Kungliga Operan. Statens fastighetsverk fick i uppdrag att i nära samarbete med Kungliga Operan AB genomföra en förstudie för en renovering och ombyggnad. En kostnadsram fastställdes till 2 miljarder kronor. Uppdraget var att utgå från hur man kan skapa bättre förutsättningar för den konstnärliga verksamheten och öka tillgängligheten för publiken. Bakgrunden var just hur Operan bättre ska kunna möta de krav som dagens utövare och publik ställer på en nationalscen för opera och balett. Särskilt påtalades behoven vad gäller ventilation, brandskydd och teknik, liksom de behov som finns av modernare och mer tillgängliga publika utrymmen och flera utrymmen för föreställningar och repetition. I maj avlämnades, som kulturministern mycket riktigt sa, förstudien till Kulturdepartementet, där den nu verkar ha börjat samla damm på en hylla. Fru talman! Jag hade inför dagens debatt en from förhoppning om att kulturministern skulle komma med ett tydligt besked till kammaren. Detta är ingen ny fråga. Snarare uppfattar jag att det finns en bred politisk enighet om den förestående renoveringen och utbyggnaden, och grundarbetet är dessutom gjort. Nu fick vi inget besked i kulturministerns svar. Men hon har chansen att ge ett nu i debatten i stället.
Fru talman! Tack, riksdagsledamot Lavesson, för frågan och för ert stora engagemang i Kungliga Operan och vårt kulturarv i stort! Det finns sedan flera år tillbaka, precis som riksdagsledamot Lavesson beskriver, en tydlig arbetsplan. Det är en process som har varit på gång, och det finns en bred politisk enighet om vad målet är med denna process. Vi är just nu i ett skede där den förstudie som har lämnats in bereds. Arbetet leds av Statens fastighetsverk, som äger byggnaden som Kungliga Operan hyr. Men det har varit i ett tätt samarbete mellan dessa två som förstudien har arbetats fram och lagts fram för mig. Detta är den mest omfattande renovering och ombyggnad som Statens fastighetsverk har planerat för. Därmed är det en mycket stor sak för regeringen och för hela vår stat. Det är inget beslut man hastar fram, utan det krävs noggranna överläggningar och ett brett och djupt underlag. Det vi gör, det vi planerar att göra, handlar om hela vår framtid. Statsrådet Bolund är ansvarig minister i regeringen för Statens fastighetsverk. Men statsrådet Bolund och jag är förstås i ständig kontakt och har en djup diskussion just om detta. Det är oerhört angeläget att operan, både byggnaden och själva innehållet, som är en av pärlorna i vårt kulturarv har de bästa av förutsättningar.
Fru talman! Låt mig inleda mitt inlägg med att berätta hur glad jag är att vi kan stå här och debattera en så viktig sak som svensk scenkonst och vår fina nationalscen. Sedan det senaste valet är det inte längre så ofta som det händer. Regeringen verkar ha fullt upp med att försvara sin entréreform och kämpa för sin filmpolitik. Det har jag förståelse för, men det behöver inte innebära att annat måste stå tillbaka. Frågan om operahuset är betydligt större än en fråga om tegel och murbruk. Jag instämmer i det som kulturministern sa. Det är inte bara en fråga om en byggnad utan också en fråga om innehåll. Men byggnaden är en förutsättning för innehållet. Det handlar om den konstnärliga verksamheten men också om publikens upplevelser, om tillgänglighet och om delaktighet. Som nationalscen har Kungliga Operan det tydligt formulerat i sitt uppdrag att stå på högsta nivå när det gäller konstnärlig kvalitet, förnyelse, mångfald och hantverksskicklighet i ateljéer och verkstäder. Man har också i uppdrag att agera för att konstarterna ska bli tillgängliga för en så stor publik som möjligt. En förutsättning för detta är fungerande lokaler. Det måste kulturministern och jag kunna vara överens om att man inte har i dag. En tillbyggnad skulle dessutom göra det möjligt för operan att ytterligare kunna utveckla sin barn och ungdomsverksamhet. I förstudien pekar Kungliga Operan särskilt på möjligheten att kunna utveckla en scen ägnad för barn och unga, något som de flesta andra operahus har i dag men som saknas i Stockholm. En sådan scen skulle också kunna skapa större möjligheter för den nyskapande konsten att utvecklas. Den förstudie som är gjord är gedigen och djup, och den visar på hur man kan möta operans behov av att åtgärda de tekniska och arbetsmiljömässiga brister som finns och hur man kan möta kraven på utveckling och förnyelse. Dessutom visar man hur detta kan lösas inom den kostnadsram som är satt samt hur man kan klara de krav som ställs ur stadsmiljösynpunkt och utan att de kulturhistoriska värdena äventyras. Alternativet till en renovering skulle vara ett helt nytt operahus. Men då talar vi om helt andra summor och en betydligt större process. Den tidigare regeringen gjorde bedömningen att det saknades stöd för att sätta igång ett sådant projekt. Jag vet inte om den nuvarande regeringen gör en annan bedömning. Fru talman! Interpellationsdebatterna har fördelen att de ger utrymme för ett något djupare resonemang än våra betänkandedebatter. Man har lite mer tid till sitt förfogande. Jag hoppas att kulturministern nu tar möjligheten att utveckla sin syn på det nya operahuset. Jag tycker inte att det är ett orimligt krav att hon också redogör för den fortsatta processen framåt. Hur ska den se ut? När ska beslut fattas? Och när räknar man med att kunna sätta spaden i jorden? Utredningsarbetet är gjort. Färdplanen ligger på bordet. Men när ska den verkställas? Så otydlig som kulturministern är i sitt svar när det gäller att ge besked om datum och tidslinjer måste jag ställa några väldigt raka frågor. Kommer vi verkligen att se en renovering? Eller tänker man begrava den här frågan på Kulturdepartementet? Kommer vi att se en renovering, kulturministern, och när kommer den i så fall att ske?
Fru talman! Tack, riksdagsledamot Lavesson, för den fortsatta diskussionen! När man representerar en regering och debatterar mot oppositionen är man glad när det finns konfliktytor. Vi har några sådana, och vi har mötts i den här kammaren och haft våra diskussioner. Sedan finns det också områden där man är överens. Jag är glad över den tydliga redogörelse som riksdagsledamot Lavesson gör för vikten av vårt kulturarv, vikten av en kunglig opera och vikten av en fantastisk byggnad, att den finns kvar i framtiden och att själva verksamheten får de bästa förutsättningarna. Man behöver modern teknik så att man kan fortsätta vara en spelare av världsklass och fortsätta ha utbyte med operor och baletter från världen över. Det gläder mig, och det bådar gott för framtiden att den här djupa kunskapen och insikten finns. Men riksdagsledamot Lavesson vill också att jag ska stå här och lova datum och tidsfasta processer när det finns en arbetsordning som vi följer. Jag kan bara återigen betona: Vi följer den ordning som finns. Vi är fortfarande inom den tidsram som finns, men detta är ett oerhört stort beslut. Den dagen då jag berättar att vi kör igång och tar det definitivt slutgiltiga beslutet för att det här stora arbetet ska sätta igång ska det också följas. Jag vill inte stå här och säga en sak och sedan komma tillbaka och säga: Nej, vi måste skjuta på det en månad eller halvår. Jag kommer att återkomma inom kort. Riksdagsledamot Lavesson behöver inte oroa sig för att regeringen i sin helhet och i synnerhet jag som kulturminister inte förstår vikten av vår kungliga opera, både av byggnaden och innehållet, och att de bästa av förutsättningar krävs för att man ska kunna jobba med allt det material som finns och den uppbyggda kunskapen men också för att arbeta för förnyelse.
Fru talman! Kulturministern återkommer hela tiden i debatten till vilket stort projekt detta är - det största någonsin - och vilken komplex process det är fråga om. Så är det naturligtvis. Detta är ingenting som man bara slarvar ur sig. Den som följer den lokala stadsbyggnadsdebatten i Stockholm vet dessutom hur många åsikter som finns och hur känsligt det är när man gör ingrepp i stadsmiljön. Kungliga Operan är dock inte en Stockholmsangelägenhet utan en angelägenhet för hela Sverige. Den är vår nationalscen, och den måste ges rimliga förutsättningar. Ja, en renovering och utbyggnad är en långdragen process. Det handlar om projekteringar, detaljplaner och bygglov och det handlar om kulturminnen och prövning av kulturmiljöintressen. Bara själva byggtiden beräknas till drygt tre år, och då måste verksamheten flytta ut ur huset. Desto viktigare är det då att färdplanen ligger på bordet och att någon vågar och orkar trycka på startknappen. Tidsplanen finns redan. Den är presenterad och finns med i förstudien. Den visar att en renovering skulle kunna inledas sommaren 2020 och att en öppning skulle kunna ske nyåret 2024. Då skulle Sverige kunna få en nationalscen för opera och balett värd namnet. Detta var det svar jag både hoppades på och trodde att kulturministern i dag skulle ge. Jag konstaterar att så inte är fallet och beklagar det. Kanske kom hon inte så långt i förstudien, för det står ganska långt bak. Men jag kan tipsa om s. 31. Där finns en mycket tydlig färdplan. Tyvärr har kulturministern och regeringen sett till att det första steget redan är försenat, det vill säga startknappsbeslutet. Det handlar inte om månader eller om ett halvår, utan det handlar om att ett helt år snart har gått sedan förstudien överlämnades. Men det går att reparera och ordna till. Ta nu den här chansen, kulturministern! Utan ett beslut kan inte den viktiga och komplicerade process vi debatterar komma igång. Fatta de nödvändiga besluten så att Sverige till slut kan få en fungerande nationalscen för opera och balett.
Fru talman! Tack, riksdagsledamot Lavesson! Ett beslut kommer att komma inom kort. Det är en gedigen process. Det handlar om 2 miljarder kronor från svenska skattebetalare, och de pengarna ska investeras i vår samtid för vår framtid. Regeringen och jag har stora och höga ambitioner med den svenska kulturpolitiken. Vi har redan sett till och kommer att fortsätta se till att det finns mer pengar till kultur och att fler tar del av kulturen oavsett var de bor i vårt land. Att ha starka institutioner är en förutsättning för att kunna uppnå detta. Vi behöver satsa på bredd och på professionalism, för det är också en förutsättning för att nå ut till fria grupperna och kulturutövarna som kan inspireras, ha utbyten, få kompetensutveckling och möjlighet till karriärer genom det här samarbetet med både bredd och spets. Kungliga Operan är precis som Lavesson säger en av våra två nationalscener, och de har ett omfattande uppdrag. De behöver goda förutsättningar och god framförhållning för att kunna planera sina verksamheter. Därför är detta ett beslut som behöver tas och ett besked som behöver ges. Jag upprepar: Jag kommer att återkomma, förhoppningsvis inom kort. Kungliga Operan ska ha den bästa av förutsättningar. Det vackra huset, denna vackra byggnad, som är som en dröm för alla som går in där eller bara rör sig i närheten ska förhoppningsvis kunna stå där för all framtid. Det krävs att vi gör någonting snart, för det är i stort behov av renovering. Jag ser fram emot fortsatta diskussioner om den kungliga operans ljusa framtid.